Herr talman! Bosse Ringholm har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att minskningen av civilanställda inom Polismyndigheten i Stockholms län inte längre ska fortsätta. Han har också frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att polisens resurser för att bekämpa brott i Stockholms län minskar. Under 2007 och 2008 har polisen tillförts en sammanlagd varaktig anslagsökning om ca 1,3 miljarder kronor. Det är den största enskilda satsningen någonsin på polisen. Denna resursförstärkning möjliggör en kraftig ökning av antalet poliser, med målet att det 2010 ska finnas 20 000 poliser. Bakgrunden till regeringens satsning är det uppenbara behovet av att öka den polisiära närvaron. Regeringen har delegerat ansvaret för att fördela anslaget mellan polismyndigheterna till Rikspolisstyrelsen. Polismyndigheterna beslutar i frågor som rör den lokala verksamheten. Det är den ordning vi har i Sverige med myndigheter som agerar självständigt inom de ramar som regering och riksdag satt upp. Antalet civilanställda har under de senaste åren ökat mycket vid Polismyndigheten i Stockholms län. Att antalet nu har minskat något påverkar inte nämnvärt utvecklingen sett i ett längre perspektiv. Jag har därför inte för avsikt att vidta några åtgärder.

Herr talman! Jag har ställt två frågor till justitieministern. Den första frågan handlar om vilka åtgärder som hon avser att vidta för att bemöta den minskning av antalet civilanställda inom Polismyndigheten i Stockholms län som är ett faktum. I det svar som jag fick alldeles nyss av justitieministern säger hon att hon inte tänker göra någonting. Det är inte särskilt handlingskraftigt från en justitieminister. Man upptäcker att det finns ett problem - det är färre civilanställda - men justitieministern tänker ingenting göra. Det är ändå ett litet fall framåt för Beatrice Ask när hon säger att hon är medveten om att det blir färre civilanställda. Hon säger att det i ett längre perspektiv inte har så stor betydelse. Jag tycker att det är ett ganska nonchalant uttalande av en justitieminister som ska ha ansvaret för att bekämpa brott att säga att hon vet om att resurserna minskar men att hon inte bryr sig. Det är justitieministerns svar. Hon säger dessutom att med tanke på de senaste årens kraftiga ökning av antalet civilanställda gör det inte så mycket att antalet nu minskar lite grann. Ja, Beatrice Ask, antalet civilanställda har ökat kraftigt under senare år - under de socialdemokratiska regeringsåren. Justitieministern lyckades inte stoppa denna ökning 2007. Men 2008 har hon uppenbarligen lyckats, och hon är inte ett dugg bekymrad över att det nu är färre som kan bekämpa brott. Min andra fråga var: Vilka åtgärder kommer justitieministern att vidta för att förhindra att polisens resurser att bekämpa brott i Stockholms län minskar? Då tänker jag inte bara på de civilanställda utan på hela polismyndigheten. Då är svaret detsamma, det vill säga att justitieministern inte tänker vidta någon form av åtgärder. Då undrar jag: Vet justitieministern vad som egentligen händer i Polismyndigheten i Stockholms län? Följer hon med, och har hon någon kunskap om vad som händer? Hon kunde i varje fall läsa exempelvis Svenska Dagbladet, en tidning ganska närstående Beatrice Ask och Moderata samlingspartiet. Där fanns det en artikel för ett tag sedan där det talades om att det nu blir färre ekopoliser, alltså poliser som bekämpar ekonomisk brottslighet, efter nedskärningar. En kriminalinspektör säger följande: "Detta är första gången på tio år som provanställningar inte övergått i fasta förordnanden. Samtidigt växer den ekonomiska brottsligheten och arbetsuppgifterna för poliserna blir fler, till exempel att vi nu tar DNA-prover." Vet Beatrice Ask vad som händer i polismyndigheten? Vet Beatrice Ask att polisens resurser minskas i Stockholms län för just den ekonomiska brottsbekämpningen? Jag är inte säker på att hon vet någonting eftersom det längst ned i artikeln också står: "Justitieminister Beatrice Ask gick i går inte att nå för en kommentar." Hon gjorde sig oanträffbar. Hon ville inte veta verkligheten. Hon ville i varje fall inte kommentera den elakartade verklighet som hon har ansvaret för, där hon medvetet ser till att det blir färre poliser som bekämpar brottsligheten och ser till att det blir färre civilanställda som kan bekämpa brottsligheten. Beatrice Ask säger att det är så många fler nya poliser som har kommit ut. Dessa nya poliser är utbildade under lång tid, och det är väldigt bra att det kommer ut nya poliser. Men de får inte ägna sig åt polisarbete. De får i stället ägna sig åt datorarbete och annat administrativt arbete som den civilanställda personalen kunde ha gjort om den hade funnits kvar i den omfattning som hade behövts. Men justitieministern blundar för verkligheten, eller vet inte om verkligheten och vill inte kommentera verkligheten. Jag tycker att det är ganska beklämmande att justitieministern inte tar ansvar för den region i landet som har en allvarlig brottsutveckling - Stockholms län - utan där minskar polisens civila resurser, och där avskedas personer som ägnar sig åt ekonomisk brottslighet. Det är en ganska passiv, för att inte säga ganska trött, justitieminister som vi har framför oss.
Herr talman! Jag tackar Bosse Ringholm för att han har skrivit en interpellation om polisens verksamhet i Stockholm. Det är väldigt bra. Jag tackar också statsrådet för svaret. Det är också mycket bra av olika anledningar. Hur har polisverksamheten i Stockholms län utvecklats? Det är det absolut viktigaste. Enligt min mening har det skett ett riktigt skifte när det gäller motivationen hos Stockholmspolisen i och med utnämningen av Carin Götblad till länspolismästare i Stockholms län som gjordes under förutvarande statsrådet Bosse Ringholms tid. Det har blivit en helt annan stämning. Det är inte en fråga bara om resurser, utan det är en fråga om vad poliserna gör och hur motiverade de är. Jag menar att det är väldigt tydligt i Stockholms län att dagens poliser är mycket mer motiverade än de var tidigare. Det tycker jag är det allra viktigaste. Man ser poliser ute på gatorna mycket mer. Det är möjligt att det finns färre civilanställda. Det är möjligt att Bosse Ringholm har rätt i fråga om det. Men när det gäller brottsutvecklingen är det absolut färre brott som planeras därför att man vet att polisen är mycket aktivare i dag och mycket mer motiverad. Det är det allra viktigaste som har hänt. Tack, Bosse Ringholm, för att ni utnämnde Carin Götblad till länspolismästare i Stockholm. Det var väldigt bra, för det har gjort att det har blivit väldigt mycket mer polisverksamhet inom polisen. Sedan är det en annan sak som man också borde diskutera, men det gör inte Bosse Ringholm, nämligen att brottsligheten i Stockholms län, och möjligen också i Göteborg, ser väldigt annorlunda ut än i stora delar av landet. Vi har otroligt många stora idrottsarrangemang. Vi har också väldigt många andra stora arrangemang som tar poliser i anspråk. Det gäller olika internationella konferenser. Vi hade nyligen en om Irak som tog många poliser i anspråk. Det är möjligt att man kan citera någon enstaka polis som har uttalat sig i Svenska Dagbladet och som inte tycker att det har blivit bättre. Jag är helt övertygad om någonting annat, nämligen att om man jämför med situationen för flera år sedan, då Bosse Ringholm var statsråd, är det ett klart mer positivt förhållande till poliser i Stockholms län i dag, bland annat därför att nedgången av antalet poliser har minskat. Antalet är på väg upp. Jag tycker att den svartmålning som jag ser i den här interpellationen är det mest bekymmersamma över huvud taget. Vi ska i stället vända på detta och säga: Det har hänt mycket positivt inom polisen i Stockholm. Det är säkert jättebra med mer resurser. Men det är ännu viktigare hur man jobbar. Och tack Bosse Ringholm för att ni utnämnde Carin Götblad som har fått massor av poliser att jobba mer effektivt än de gjorde tidigare.
Herr talman! Vad ska man säga om alla personkarakteristika som Bosse Ringholm slungar ur sig? Jag kan ingenting, jag är trött, jag är okunnig och allt vad det nu kan vara. Möjligen är jag inte lika elak som du är. Jag har i nio år varit ordförande för polisnämnden i Stockholms city. Om det är någon myndighet som jag faktiskt har ganska goda kontakter med och rätt mycket kunskap om så är det Stockholmsmyndigheten. När det gäller ökningen av antalet civilanställda inom polisen kom två tredjedelar av ökningen definitivt inte under någon socialdemokratisk regeringsperiod utan under år 2007. I Stockholm har vi i dag lite drygt 1 550 civilanställda. Det som har hänt under innevarande år är att det har skett en minskning med totalt 15 personer. Den typen av variation kan man ha över tid. Det planeras inte heller några stora uppsägningar av civilanställd personal i Stockholmsmyndigheten eller i myndigheterna i övrigt. Jag tycker ändå att man ska vara korrekt och säga det. När den regering som jag är en del av satsar så stort på att öka antalet poliser ligger det i sakens natur att man också behöver andra typer av medarbetare. Det är självklart. När det gäller Ekobrottsmyndigheten och det uttalande som Bosse Ringholm tydligen hade läst i Svenska Dagbladet vet jag inte om Bosse Ringholm hade satt sig in i frågan lite djupare än så. Bakgrunden är att varje myndighetschef har ett ansvar att hålla budget under innevarande år. Samtidigt pågår det inom Ekobrottsmyndigheten en del förändringar som handlar om verksamhetens inriktning därför att man också har ett uppdrag att bli vassare än vad man har varit tidigare därför att jag sade nej till en nedläggning av Ekobrottsmyndigheten, vilket var ett förslag från en utredning som togs fram under den socialdemokratiska perioden. Detta har lett till att man utvecklade arbetet och att man under en tid valde att inte återbesätta vissa anställningar och gjorde en del förändringar. Att ta det till intäkt för att man på något sätt skulle undergräva ekobrottsbekämpningen är att ta i så att det blir direkt osant. Jag tycker att ekobrottsbekämpningen är en viktig och väsentlig del. Den är faktiskt en av de viktiga pusselbitarna i det organiserade arbete som vi har satt fart på för att bekämpa organiserad grov brottslighet. Där går ekobrottsbekämpning och annan brottsbekämpning hand i hand, och där samverkar man bättre över myndighetsgränser. Där åstadkommer vi förhoppningsvis bra mycket mer än vad den förra regeringen gjorde, och där är ekobrottsbekämpningen en aktiv del. Vi har också här i riksdagen satt på plats en tuffare attityd för att kunna förverka medel som kommer från kriminalitet. Det här är något som Stockholmspolisen och andra polismyndigheter har efterfrågat eftersom det är vinsten som driver mycket av den grova kriminaliteten. Jag känner alltså inte igen gnällandet från Bosse Ringholm. Jag vet inte i vilken utsträckning han är ute och tar del av polisverksamheten eller är ute och ser vad som faktiskt händer. Det är fantastiskt, som framhållits från annat håll här i dag, att Stockholmsmyndigheten snart har öppnat 15 nya poliskontor. Äntligen får vi närpoliser på plats i verkligheten ute i förorter som under en lång tid varit utlämnade åt andra krafter. Att svartmåla Stockholmsmyndigheten så som Bosse Ringholm gör sig skyldig till är, tycker jag, väldigt illa.

Herr talman! Justitieministern säger att jag svartmålar Polismyndigheten i Stockholms län. Justitieministern far med osanning. Jag har påpekat att Polismyndigheten i Stockholms län har fått ett sparbeting på 50 miljoner kronor. Vem har skickat ut det sparbetinget? Justitieministern och hennes regering är de som har tvingat Stockholmspolisen att spara 50 miljoner kronor. Det är väl inte jag som svartmålar polismyndigheten. Jag är orolig för att Polismyndigheten i Stockholms län i dag ska behöva spara 50 miljoner kronor när de i stället skulle behöva mer resurser till poliser, civilanställda, ekobrottsbekämpning och mycket annat. Jag är alltså orolig för situationen beträffande Polismyndigheten i Stockholms län. Justitieministern skär ned på resurserna och ger dem ett sparbeting på 50 miljoner kronor och säger att det är jag som svartmålar polisen. Nej, som justitieminister ska man hålla sig till sanningen om man ska ha någon framgång som justitieminister! Sanningen är att nu minskar antalet civilanställda. Det erkänner till och med Beatrice Ask. Sanningen är, Beatrice Ask, att tolv personer har fått lämna Ekobrottsmyndigheten. Ändå säger Beatrice Ask: Jag har räddat Ekobrottsmyndigheten. Ja, men till vilket pris? Om tolv personer har tvingats lämna sina uppgifter - fem av dessa i Stockholmsområdet - ökar väl inte möjligheterna att bekämpa den ekonomiska brottsligheten i landet och ännu mindre i Stockholmsområdet? Är det någon som bedriver en verksamhet som skadar polisens arbete i Stockholmsregionen är det justitieministern med sina sparplaner - de 50 miljonerna - och justitieministern som stillatigande ser på när det blir färre civilanställda och ekobrottspoliser sägs upp. När jag hövligt frågar justitieministern om hon tänker vidta någon form av åtgärder för att bekämpa brottsligheten i Stockholms län och för att ge polisen större resurser svarar hon bara nonchalant: Det spelar väl inte så stor roll om de får lite färre anställda i år. Det var ju fler för några år sedan. Jag tycker att justitieministern är både oengagerad och ointresserad - uppenbarligen också lite trött - om hon inte ens erkänner problemet och ännu mindre vill göra något åt problemet. Dessutom är det anmärkningsvärt att man låter det gå ut över de civilanställda. Merparten av de civilanställda inom polisen är kvinnor. 70 procent av de civilanställda är kvinnor. Det är de som får lämna sina jobb. Det är där minskningen sker. Men varför skulle en regering som regeringen Reinfeldt, som i övrigt inte har några jämställdhetsambitioner, göra något undantag på det här området och ha en jämställdhetsambition? Bland de civilanställda är det mest kvinnor som drabbas. För detta har Beatrice Ask naturligtvis ett ansvar. Det är säkerligen rätt att, som Gunnar Andrén säger, många poliser är oerhört motiverade för sitt arbete. Men det är lite tråkigt att i statistiken se, justitieministern, att sjukfrånvaron under året till och med har ökat i Stockholms län. Om det hänger ihop med den tuffare situationen, med sparbeting och annat kan man naturligtvis diskutera och fundera på. Faktum är i varje fall att det är en ökad sjukfrånvaro. Det är ett anmärkningsvärt brott med tanke på att sjukfrånvaron i övrigt minskar på arbetsplatserna i landet. Nej, jag är besviken på justitieministern som inte vill inse att polisen i Stockholm har stora bekymmer och har ett stort sparbeting. Som ordförande där i nio år borde hon om någon vara angelägen att göra något åt detta. Men hon verkar dra sig tillbaka och säga: Ja, det där får väl ske. Jag bryr mig inte om vad som händer med polisen i Stockholm. De får klara sina besparingar på egen hand. Jag tycker att detta är tröttsamt.
Herr talman! Man kan undra om Bosse Ringholm över huvud taget har läst sin egen interpellation. Det framgår ju väldigt tydligt att om det är någon som svartmålar den nuvarande utvecklingen av polisen är det Bosse Ringholm. Det är tvärtom så, som Beatrice Ask här säger, att det har öppnats väldigt många nya polisstationer här, och många andra åtgärder har vidtagits. Jag förstår att den gamle finansministern är bekymrad över pengar fram och tillbaka och så vidare. Men viktigast är någonting annat, nämligen vad man får ut av de pengar som man har. I den bemärkelsen tycker jag att Bosse Ringholm som är en pigg och kry ungdom i stället skulle vara glad över att vi numera har en så effektiv poliskår. Under tidigare år var det ju bara fråga om nedskärningar. Det har varit väldigt tråkigt att behöva diskutera de här sakerna med den tidigare justitieministern. Väldigt mycket sker som är positivt. Vad vi i Stockholms län behöver diskutera är någonting annat, nämligen vad polisen inte ska göra för att kunna ägna sig åt ännu viktigare saker. Det är en väldigt viktig fråga. Då kommer man in på sådant som om de ska vara passmyndighet, hur mycket som ska satsas på bevakning av idrottsarrangemang - jag säger inte att de inte ska göra det - och hur mycket som ska satsas på att bevaka offentliga och andra arrangemang. Det finns en massa frågor som måste diskuteras. Det är otroligt viktigt att polisen gör rätt saker. En annan sak som kan diskuteras är om det är rimligt att vi ska ha så mycket polisresurser till att bevaka passkontrollen på Arlanda. Det kan verkligen diskuteras om det är rimligt. Det är inte många andra polisdistrikt som måste avsätta så stora resurser eftersom de inte har internationella flygplatser av samma dimension. Var glad, Bosse Ringholm! Nu är det på rätt väg. Ni har också del i detta genom en del goda åtgärder på slutet. Sluta svartmåla vad polisen i Stockholms län gör!
Herr talman! Jag får kanske påminna om vad interpellationen handlar om. Den handlar om två frågor som jag skulle besvara. Den ena frågan är om jag tänker vidta åtgärder för att stoppa minskningen av antalet civilanställda i Stockholms läns polismyndighet. Den andra frågan är om jag tänker vidta åtgärder för att förhindra att polisens resurser i Stockholms län minskar. När det gäller antalet civilanställda i Stockholm och generellt är det så att vi under flera år, framför allt under åren 2006 och 2007, har sett en kraftig ökning. Min siffra för minskningen är 15 - Bosse Ringholm hade en annan siffra - under innevarande år. Det kan vara olyckligt. Å andra sidan ska man kanske se det i perspektivet av 1 500 anställda. En förändring med 15 behöver då inte vara så allvarligt, även om det för den enskilde kanske kan vara bekymmersamt. En verksamhet med 1 500 anställda kan ibland förändras. Det kan påverka det hela. Visst är det många kvinnor som arbetar som civilanställda. Framöver kommer vi att se många fler personer med annan bakgrund än den polisiära inom polismyndigheterna. Bland de civila funktioner som har ökat mest inom polismyndigheterna i dag hittar vi utredare, analytiker och övriga akademiker. Det är KC-operatörer, PKC-operatörer och arrestvakter. Det är en bred karta av olika kompetenser som tillförs polisen, vilket är oerhört betydelsefullt. Det är klart att det är viktigt. Att jag som minister skulle gå in i en polismyndighet och rätta till mindre förändringar låter sig inte göras, för det vore en typ av styrning som jag inte har rätt att genomföra. Däremot handlar det naturligtvis om att hantera budgeten för polisverksamheten, och där har vi de senaste två åren tillfört mer resurser än vad Socialdemokraterna gjorde under hela den förra mandatperioden. Det är möjligt att det upplevs som en besparing av Bosse Ringholm, men det är i så fall en väldigt konstig matematik. Det finns naturligtvis bekymmer att hantera, men det finns också anledning att säga att om det nu skulle vara på det sättet - vilket det uppenbarligen är, men det är inte jag som har skickat ut krav - att Stockholmspolisen har fått ett besparingsbeting på 50 miljoner kronor ska det ställas i relation till att det handlar om en budget som omsätter 3,9 miljarder kronor, vilket är bra mycket mer. Det är på marginalen fruktansvärt mycket pengar - det inser även jag - men man måste sätta saker i relation till varandra. Vi har en ordning där regering och riksdag fastställer ramarna för myndigheterna, och sedan är det i det här fallet Rikspolisstyrelsen som fördelar resurserna. Där får man ta en diskussion med Rikspolisstyrelsen i viktiga frågor. Även Socialdemokraterna har en representant i styrelsen på Rikspolisstyrelsen och kan därmed få lite mer information i detaljfrågorna. När det gäller sjukfrånvaron vet inte jag vilka siffror Bosse Ringholm lyfter fram här i debatten, men jag förstod att de skulle ha ökat dramatiskt. Den sjukfrånvaro som jag kan titta på när det gäller statistiken de senaste åren har minskat både för män och för kvinnor inom polisen. Det är väldigt glädjande, därför att vi vill ju att så många som möjligt i personalen ska vara närvarande och delta i arbetet. I Stockholms län bedriver man också ett mycket aktivt arbete framför allt för att förhindra långtidssjukskrivningar. Jag kommer ihåg rätt många diskussioner i de frågorna, och vi gjorde en hel del lyckade satsningar inom City polisområde. Jag vet att man inom övriga delar av länsverksamheten har samma inriktning. Det förvånar mig om det skulle ha skett dramatiska ökningar av sjukfrånvaron helt plötsligt, men jag ska naturligtvis ta reda på om Bosse Ringholm eventuellt har rätt i den frågan.

Fru talman! Justitieministern börjar med att läsa upp mina två frågor på nytt. Det hade varit bättre om justitieministern hade försökt svara på frågorna. Jag har bett justitieministern svara på frågan vilka åtgärder hon tänker vidta för att motverka minskningen av antalet civilanställda. Hon har inget svar - hennes svar är att det inte behöver göras någonting. Jag har frågat vilka åtgärder justitieministern i övrigt ska vidta för att öka möjligheterna att bekämpa brott i Stockholms län. Hon har inget svar. Har man inget svar är det väl bättre att upprepa interpellationens två frågor, men det är inte mycket till debatt om vi som riksdagsledamöter ska interpellera och ställa frågor och få som svar att våra frågor blir upplästa en gång till. Det är ju svaren vi efterfrågar, Beatrice Ask. Regeringen har väl ändå angett en budgetram för polisen, Rikspolisstyrelsen, och regeringen har möjlighet att säga att den inte ska gå ut särskilt över Stockholmsområdet på det sättet. Det är inte jag som sparar, utan det är justitieministern som sparar 50 miljoner kronor på Stockholmspolisen. Det är inte jag som hittar på. Det är Stockholmspolisen själv som säger att de har ett besparingsbeting på 50 miljoner kronor i år. Beatrice Ask har tvingat Stockholmspolisen till det. Nu försöker hon skylla ifrån sig på Rikspolisstyrelsen. Ja, det är klart att justitieministrar som inte vill ta ansvar alltid kan skylla på någon annan. Jag tycker att det är ganska lågt att börja skylla på Rikspolisstyrelsen. Dessutom är det så, Beatrice Ask, att jag inte har talat om någon dramatisk ökning av sjukfrånvaron. Jag har konstaterat att Stockholmspolisen förra året hade en sjukfrånvaro på 3,5 procent och att de i april i år hade en sjukfrånvaro på 3,9 procent. Det är Stockholmspolisens egna siffror. Det är en ökning, och det är ett trendbrott. Det är annorlunda, eftersom sjukfrånvaron i övrigt går ned på svenska arbetsplatser. Det kanske är ett bekymmer för Stockholmspolisen för att de har fått mindre resurser och därmed har fått besparingsbeting.
Fru talman! Nej, jag skyller inte på Rikspolisstyrelsen. Jag försökte förklara hur budgetarbetet går till visavi myndigheterna från Justitiedepartementet, och jag försökte förklara att det är en process där det finns olika delmoment. Det kanske var svårt att hänga med i det. Det besparingskrav som har ställts på Stockholmsmyndigheten har ställts inte från departementet direkt utan från Rikspolisstyrelsen. Jag tycker att det är ärligt och hederligt, även av Bosse Ringholm, att erkänna att 50 miljoner kronor av 3,9 miljarder kronor inte är en våldsamt stor andel. Samtidigt tillhör polisverksamheten den typ av verksamheter som är otroligt personalintensiva, och därför är det väldigt få anslag som man kan påverka i arbetet med sin budget utan att det påverkar personalsammansättning eller personalnivå. Det gör att det är särskilt bekymmersamt. Det är en myt och en smutskastning av Stockholmsmyndigheten och polisverksamheten när Bosse Ringholm hela tiden pratar om minskade resurser, i en situation där regeringen under de senaste två åren faktiskt har tillfört rättsväsendet en varaktig nivåhöjning med 1,3 miljarder kronor. Vi har satsat mer på detta område än vad din förra regering lyckades med under en hel mandatperiod. Att då prata om minskade resurser och måla upp det som om det inte fanns några pengar är naturligtvis olyckligt. Det är alltid en diskussion man måste föra om förändringar uppåt eller nedåt, ovanpå eller i form av besparingar på ett anslag. Samtidigt tycker jag att det är viktigt att tala med myndigheter om att det inte bara handlar om vad vi ska göra på marginalen utan också om hur vi använder de resurser som finns totalt sett. Men det kanske är en lite väl komplicerad diskussion för detta forum.